Herr talman! Anders Dahlgren frågade mig om någonting nytt hade inträffat som gjorde det nödvändigt att man ytterligare utredde de frågor som hänger samman med vad vi i dag diskuterar. Jag tycker att man ständigt kan konstatera att det inträffar saker och ting som ger oss bättre möjligheter än vi har haft förut att söka motverka de risker som vi är väl medvetna om är förknippade med tungmetallerna. Därför skall man fortlöpande se till att tillvarata de möjligheterna. När det gäller de anvisningar som man har arbetat efter tror jag att det är riktigt att säga att myndigheterna har följt de anvisningar som Anders Dahlgren själv i egenskap av miljöminister utfärdade. Det förbud han talar om är inte hänförligt till tungmetaller utan till syran i betbaden. Det var detta som förbudet avsåg. När han sedan frågar vad regeringen avser att göra, har jag hänvisat till det program som naturvårdsverket nu drar i gång. För att kunna hantera dessa frågor måste ju regeringen arbeta genom sina myndigheter, vilka vi utrustat med den expertis och sakkunskap som de skall ha för att kunna göra insatser av det här slaget när vi ser att nya krafttag måste tas. Jag har markerat hur viktiga jag anser att dessa frågor är och hur nödvändigt det är att man på det här sättet får ett samlat program för att attackera dessa problem. Såvitt jag förstår är frågan om kommunernas ansvar för avloppsslam med avseende på innehåll av tungmetaller den fråga som Anders Dahlgren fäste det största avseendet vid. Detta ansvar framgår också av naturvårdsverkets anvisningar, där det bl.a. står följande: Slam som skall användas för jordbruksändamål måste innehållsdeklareras. Huvudmannen för reningsverket skall därför svara för att mätningar utförs och att innehållsdeklaration finns tillgänglig. Deklarationen måste vara aktuell och avse produkten i den form den levereras till förbrukaren. Deklarationen skall innehålla uppgifter om ingående metaller, men även om andra ämnen som är av betydelse för slammets användning för jordbruksändamål. Statens lantbrukskemiska laboratorium har utfärdat rekommendationer för hur provtagning skall gå till. Naturvårdsverket har utfärdat riktlinjer för vilka metallhalter slam för jordbruksändamål får innehålla. I tillståndsbeslut till verksamhet vid avloppsreningsverk föreskrivs regelmässigt att avloppsslammet skall hanteras på sätt som godkänns av miljöskydds myndigheterna. Naturvårdsverkets riktlinjer innebär därför att en kommun för jordbruksändamål inte får avyttra ett slam som innehåller högre metallhalter än som anges i riktlinjerna. Precis som för andra varor kan självfallet den som inte följer dessa bestämmelser ställas till ansvar. Det gäller över huvud taget när vi har den här typen av bestämmelser om skyldighet att se till att varor man levererar har eller inte har ett bestämt innehåll som skulle kunna riskera miljöföljder av det slag vi nu diskuterar. Självfallet har även markägarna ett ansvar för att inte exempelvis år efter år lägga slam i sådana mängder på en åker så att man får långsiktiga negativa effekter av denna hantering. Även på denna punkt föreligger ett ansvar enligt anvisningarna. Om man hanterar dessa frågor efter de anvisningar som Anders Dahlgren själv har varit med om att ge ut, tror jag att man skall kunna klara dessa problem med det ansvar som vi vet bör föreligga i sammanhanget. Lars Ernestam var inne på frågan om huruvida jag trodde att det var nödvändigt att forska ytterligare. Självfallet är det viktigt. På detta område, som vi har markerat som ett viktigt område, måste forskarna få resurser och möjligheter att genomföra den forskning som blir nödvändig för att stödja den utveckling som vi önskar. När det gäller frågan om hur vi utnyttjar det här slammet är det klart att det aldrig får uppstå någon tvekan om att slammet måste utnyttjas på ett riktigt sätt, och utnyttjandet måste omgärdas med de försiktighetsmått som har angetts i dessa anvisningar. Jag vill markera att jordbruket i den här meningen är ansvarigt för hur det hela hanteras. John Andersson frågade mig bl.a. om länsstyrelserna har de nödvändiga resurserna för att genomföra kontrollen, och han frågade om exempelvis kalk är ett lämpligt fällningsmedel. Jag skulle på den första frågan vilja svara att naturvårdsverket fortlöpande, sedan man genomfört detta program, kommer att markera vad man har rätt att kräva av tillsynsmyndigheterna och i vilken mån resurserna hos dessa räcker till för de uppgifter som väntar i detta sammanhang. När det gäller utnyttjandet av kalk är det en fråga som man får pröva från anläggning till anläggning. Men avsikten är ju ändå inte att man skall låta de eventuella ekonomiska fördelarna av att använda något fällningsmedel få ta överhand över miljöhänsynen. Miljöhänsynen måste väga tyngst. Självfallet skall vi inte tillåta att man tar miljörisker för att göra vissa ekonomiska förtjänster. När John Andersson ifrågasätter om inte skrivningen är litet mild när naturvårdsverket talar om ”överläggningar” vill jag säga att det är självklart att dessa överläggningar skall ha till syfte att man på denna punkt kommer fram till tillfredsställande förhållanden.

Herr talman! Poängen med interpellationen och frågorna är att vi samfällt har frågat oss: Finns det någon anledning att ställa så här höga krav på att industrin skall rena sina utsläpp när reningsverken å sin sida i reningsproces sen använder samma metaller som man ålagt industrin att ta bort? Jag tycker fortfarande att jordbruksministern inte gett något som helst tillfredsställande svar på den frågan. Det hänvisas till det åtgärdsprogram som naturvårdsverket nu tar fram och där det konkret kan utläsas att man skall ta upp överläggningar. Jag anser att det finns andra metoder att ta till; Stockholm har visat att man inte behöver använda samma mängder. Jordbruksministern talar om naturvårdsverkets ”anvisningar”. Detta är kanske en terminologisk fråga, men det här är inga anvisningar, utan det är allmänna råd, utfärdade av naturvårdsverket i oktober månad 1978 på uppdrag av regeringen. Det är möjligt att dessa allmänna råd behöver förstärkas. Jag måste ärligt erkänna, herr jordbruksminister, att jag 1978 inte hade någon aning om att man använde dessa kemikalier i avloppsreningsverken för att rena avloppen. Det skäms jag inte för att erkänna. Jag tror att det här är dags för en skärpning, för det kan inte vara rimligt att förbjuda en metod i en tillverkningsprocess för att använda den i en annan. Sedan sägs det här att rötslammet är ett bra jordförbättringsmedel. Om det är bra, då är det bra! Men det vet man inte förrän man exakt känner till vad det innehåller. Även här har vi gränsvärden vilka, som jag uppfattar det, inte är satta utifrån miljöoch hälsoskyddsaspekter. Detta borde man se över.

Herr talman! Jag finner det tillfredsställande att jordbruksministern säger att forskningen på detta område bör prioriteras. Min fråga är då: Hur tänker jordbruksministern se till att det blir fallet? Hittills har jag upplevt det så att han ändå sagt att utvecklingen är tillfredsställande och att det pågår kontinuerlig forskning. Vi menar från vår sida att man behöver göra särskilda insatser på detta område mot bakgrunden av förändringen av dessa olika kemikalier. Redan aluminiumsulfatet, som ju har varit den allmänna färgningskemikalien, medför vissa risker. Sedan har kommunerna, med hänsyn till att det är billigare, gått över till att använda alltmer järnsulfat, varav en del visat sig vara förorenat. John Andersson har här nämnt kalken, som ofta har varit med i diskussionen. Problemet med kalken är ju bl.a. att de som arbetar med den får ett väldigt smetigt och besvärligt jobb. Allt detta visar att det behövs starka forskningsinsatser. Nu har jordbruksministern sagt det, och frågan är då: På vilket sätt kommer det att bli resultat i den vägen? Forskningen är själva grunden. Kontrollen är bra, men med den kan man bara registrera de förhållanden som vi nu har. Jag delar jordbruksministerns uppfattning att markägarna har ett ansvar. Det är självfallet så, att samtidigt som kommunerna har sitt ansvar och industrin har sitt ansvar har också jordbruket och de som använder rötslammet sitt ansvar. Men man bör då kunna ha garantier för att när man får rötslammet kan man använda det, så att man inte blir ställd till ansvar i ytterligare led. Slutligen skulle jag vilja höra litet mer om hur jordbruksministern ser på detta med forskningen.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för det kompletterande svaret. Det var väl närmast en fråga som jag inte fick något svar på, nämligen beträffande rekommendationerna. Min fråga var om jordbruksministern verkligen anser att det kommer att räcka med rekommendationer. Är det inte i alla fall så, att det här problemet har en sådan dignitet att det behövs bestämda regler och gränsvärden? Det är den kompletteringen som jag vill efterlysa.
Herr talman! Jag konstaterar att vi alla är överens om att detta är en utomordentligt viktig fråga och att vi måste anstränga oss för att komma till rätta med den så långt det är möjligt. Jag håller Anders Dahlgren räkning för att han säger att han, när han satt i regeringen med de här uppgifterna, inte visste att dessa speciella miljöproblem kunde föreligga. Det är så på många områden, att vi från tid till annan upptäcker nya miljörisker. Det är möjligt att den form man nu tillämpar — råd och anvisningar — efter det åtgärdsprogram som nu genomförs av naturvårdsverket måste få ett så att säga mer skärpt uttryck genom regler. Detta får avgöras på grundval av de resultat man kan få fram genom ett, som jag fortfarande tycker, bra åtgärdsprogram som naturvårdsverket här har redovisat. Om jag uttrycker mig så, tror jag att jag också tillfredsställer John Andersson när det gäller hans uppfattning att man måste tillgripa åtgärder som blir effektiva. Naturvårdsverket har för sin del understrukit att man betraktar de här frågorna som några av 1980-talets viktigaste frågor när det gäller miljön. Därmed tror jag att vi gemensamt kan hysa tillförsikten att när detta åtgärdsprogram kommer i gång skall vi ha underlag för att ännu mera skärpt ta itu med dessa frågor. Dessutom är det klart — jag kan upprepa det en gång till — att vi får konstatera att det behövs forskning på det här området även i fortsättningen.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att klarlägga sopförbränningens konsekvenser med hänvisning till bl.a. dioxinutsläpp och utsläpp av dibensofuraner. Frågan är ställd mot bakgrund av att ett antal kommuner satsat och ytterligare andra avser att satsa på avfallsförbränningsanläggningar för energiproduktion och för att lösa frågan om behandling av hushållsavfallet. Enligt min bedömning är det viktigt att stor uppmärksamhet ägnas åt frågan om utsläppen från avfallsförbränningsanläggningar. Miljöriskerna i samband med avfallsförbränning bevakas också på olika sätt. Vid tillståndsprövningen enligt miljöskyddslagen av sådana anläggningar skärps successivt miljökraven. Tillsynsmyndigheterna blir alltmer uppmärksamma på betydelsen av att anläggningen sköts väl så att driftstörningar kan undvikas. En omfattande forskningsoch utredningsverksamhet pågår när det gäller dessa frågor, både inom och utom landet. Här i landet stöds denna forskning bl.a. av naturvårdsverket som också följer de kunskaper som efter hand kommer fram såväl från svenska undersökningar som från utlandet. Jag delar John Anderssons uppfattning att det är särskilt angeläget att utsläppen av dioxiner och dibensofuraner övervakas noga, eftersom det i den gruppen av kemiska föreningar finns några som är mycket giftiga. Av de utredningar som företagits framgår att bildning av dioxiner och dibensofuraner kan ske vid avfallsförbränning. Enligt statens naturvårdsverk visar dock hittills utförda undersökningar vid svenska anläggningar att utsläppsmängderna är så små att risk för människors hälsa eller andra miljöstörningar inte behöver befaras om anläggningarna sköts väl. Med hänsyn till att ofullständigheter i kunskapsunderlaget föreligger framför allt i vad gäller själva bildningen av dioxiner och dibensofuraner vid förbränningsprocessen är det enligt min mening nödvändigt att forskningsoch utredningsverksamheten fortsätter. Naturvårdsverket kommer även i fortsättningen att avsätta nödvändiga resurser för det forskningsoch utvecklingsarbete som behövs för övervakning och minskning av de hälsooch miljörisker som kan föreligga i samband med avfallsförbränning. I samband härmed studeras också olika Åtgärdsstrategier. Naturvårdsverkets avsikt är att ett handlingsprogram skall kunna presenteras under år 1985. Några ytterligare åtgärder från min sida anser jag därför inte vara nödvändiga f.n. Jag kommer dock att uppmärksamt följa frågan.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Vad alla forskare tycks vare eniga om — och det gäller faktiskt forskarna i hela världen — är att dessa dioxiner och dibensofuraner bildas vid förbränning av sopor. Det är nämligen så att en speciell dioxinförening aldrig har påträffats i någon teknisk produkt, utan enbart i fettvävnader hos människor och djur samt i askan och röken från sopförbränningsanläggningar. Det här blir låt mig säga utgångspunkten för mitt meningsutbyte med jordbruksministern.

Forskarna har ju haft väldigt svårt att vinna gehör och få medel för denna forskning, enligt vad som kan utläsas av de uttalanden som olika forskare har gjort. Men det är ju bra att forskningen nu kommer i gång. Jag har uppmärksammat bl.a. anslaget från naturvårdsverket. Men jag vill ställa några följdfrågor även härvidlag. Forskarna varnar för en kraftig utbyggnad av sopförbränningen här i landet innan vi vet mer om dioxinerna, och de manar till en paus i utbyggnaden. Vad anser jordbruksministern om en sådan varning? Vidare finns i lagen om hälsooch miljöfarliga varor principen om den omvända bevisbördan inskriven, och det heter att en ”vetenskapligt grundad misstanke” är tillräcklig anledning att ingripa. Anser jordbruksministern att dioxinet TCDD:s förekomst i modersmjölk, mänsklig fettvävnad, fisk m.m. inte utgör anledning att nu mera kraftfullt ingripa och vidta olika åtgärder? Man kan ju även vidta förebyggande åtgärder, och jag skulle avslutningsvis vilja fråga: Är jordbruksministern beredd att intensifiera arbetet när det gäller satsningar och stödåtgärder exempelvis för att få till stånd en framgångsrik sopsortering redan vid källan, samt att verka för att återvinningsanläggningar byggs? Är den användning av PCV-plast som i dag sker nödvändig? Finns det inte ersättningsmaterial, och går det inte att öka återanvändningen av returmaterial samt minska användningen av engångsmaterial, som ofta utgörs av detta slags plast?

Herr talman! Jag måste börja med att konstatera att John Andersson ställer frågor till mig som inte ens forskningen kan besvara i dag, samtidigt som han föreslår att vi skall satsa mera på forskning. Jag tror att vi måste ta frågan i den ordningen att vi ger forskare möjlighet att ge en del av de svar som John Andersson har ställt anspråk på att jag skulle kunna lämna. Jag kan alltså inte på de här punkterna komma med sådana besked som i och för sig även jag skulle önska att jag hade tillgång till. Vi är alltså överens om att vi även här måste satsa mera på forskning för att kunna ta fram beskeden. En viktig fråga i avfallshanteringen är att vi egentligen vill utnyttja den här resursen. Vi säger att avfall är en resurs som vi skall hantera på ett riktigt sätt. Vi skall tillvarata och rena avfallet, men vi skall också försöka återvinna ur avfallet. Principiellt sett, skulle jag vilja säga, är naturligtvis den idealiska hanteringen kanske om man i högre grad kunde redan vid källan selektera hanteringen. Men vi vet samtidigt vilka praktiska problem som är förknippade med detta. Vi vet att man ännu inte lyckats konstruera riktigt bra metoder för att hantera dessa frågor. Här måste vi fortsätta inte bara med att forska utan också med den tekniska utvecklingen i sammanhanget. När det sedan gäller hur det går till i dag är de kommunala avfallsförbränningsanläggningar som det här är fråga om tillståndspliktiga enligt miljöskyddslagen. Kraven på bl.a. rökgasrening har regelmässigt varit stränga och följt efter hand tillgängliga tekniska möjligheter. Regeringen har i besvärsärenden, det vill jag gärna understryka, enligt miljöskyddslagen som gällt avfallsförbränningsanläggningar i vissa fall ställt ytterligare krav på rening av exempelvis rökgaserna i detta sammanhang. Vi har gjort det så sent som för några veckor sedan. Det har vi gjort därför att vi principiellt har den uppfattningen att tiden nu är inne för att skärpa uppmärksamheten på just den här hanteringen, därför att den är utomordentligt bekymmersam. Vi får kombinationer i luftföroreningar här som kan förorsaka besvär. Jag ser att min tid är ute. Jag kan kanske återkomma i nästa replik, om det blir nödvändigt med någon sådan, med ytterligare synpunkter.

Herr talman! Ju mer man försöker att tränga in i problemet med sopförbränning och dioxiner, desto mer ser man vilken dimension problemet har. Det är bra att forskningen kommer att fortsätta och att man, såvitt jag förstår, kommer att öka satsningen på forskningen. Men vad som händer samtidigt som man inte har svar på de frågor som jag ställer till jordbruksministern är att det kommer att ske en mycket kraftig utbyggnad. Det krav som forskarna ställt är att man skulle ta en paus, och inte vara så het på gröten att bygga de här anläggningarna tills man får svar på en hel del frågor, som även forskarna ställer. Jag håller med om att det här är en resurs som man vill använda för t.ex. energiframställning, samtidigt som man blir kvitt avfallsproblem. Om indikationerna är riktiga, att det handlar om spridning av kanske det starkaste gift som mänskligheten känner till, måste man ändå ställa sig frågan om det är vettigt att fortsätta utbyggnaden, eller om man skall bromsa upp det hela litet grand för att få besked på några oklara punkter. Det är egentligen den viktigaste frågan i det här sammanhanget.
Herr talman! Vad jag har sagt är att det är viktigt att skärpa både uppmärksamheten och kraven på anläggningarna. Det tycker jag är naturligt. I ett tidigare inlägg sade John Andersson — det hann jag inte anlägga några synpunkter på — att man egentligen borde tillämpa den s.k. omvända bevisbördan. Även på den punkten är vi överens. Eftersom jag en gång har varit med om att slå fast att denna princip är den riktiga när man prövar frågor av denna karaktär, bör man eftersträva att komma dithän. Även här finns det praktiska problem, men det är den principiellt riktiga inställningen att tillämpa den omvända bevisbördan.

Herr talman! Jo, det är skäl för att vidta åtgärder. Men det är kanske inte skäl att gå så långt som att stoppa all sopförbränning. Jag redovisade i mitt svar en del undersökningar, och jag kan nu hänvisa till undersökningar i t.ex. Malmö och Linköping. Man har inte kunnat konstatera förekomst av den typ av miljörisker som vi här talar om. Jag tror att det i betydande grad är fråga om dels anläggningarnas konstruktion, dels skötseln av anläggningarna. På dessa områden finns det säkerligen ytterligare en hel del att göra.
Herr talman! För att inga oklarheter skall råda vill jag poängtera att jag inte förespråkar något stopp för sopförbränning. Vad jag talade om var att forskarna menar att man kanske skulle göra en paus i utbyggnaden. Det kommer ju att byggas många fler sopförbränningsanläggningar. Det är möjligt att det handlar om både konstruktion, förbränningsteknik och annat, men då måste man ju bli på det klara med var bristerna finns. Därför bör man kanske ta en paus i utbyggnaden tills man har fått besked. Det är alltså inte tal om att stoppa förbränningen av sopor.

Herr talman! Margit Gennser har mot bakgrund av dens.k. Dagmarreformen frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att en medicinskt önskvärd läkarspecialisering säkerställs ute i primärvården alternativt säkerställs på annat sätt. Kerstin Ekman har frågat mig om jag anser att det är en önskvärd utveckling att kvinnor med underlivsproblem i större utsträckning skall tas emot av allmänläkare och — om inte — om jag avser att vidta några åtgärder för att motverka denna utveckling. Margareta Winberg har frågat mig om jag anser att framtidens allmänläkare i primärvården kommer att kunna bjuda en bättre kompetens än i dag vad gäller gynekologisk behandling och vilken roll jag anser att specialiteten gynekologi skall spela i framtiden. Gunnel Jonäng har frågat mig om jag mot bakgrund av den pågående debatten kan ge min syn på frågan om utbyggnad av gynekologin i landet. Jag förutsätter att Gunnel Jonäng med sin fråga också menar vilken roll specialiteten gynekologi skall ha i framtiden. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Socialstyrelsens allmänna råd förutsätter att en stor del av hälsooch sjukvården för kvinnor och barn som inte kräver länssjukvårdens resurser successivt inordnas i primärvården. Detta förutsätter dock en nära samverkan med länssjukvården, t.ex. då det gäller diagnos och behandling av vissa komplikationer och övervakning av riskgraviditeter. När det gäller erforderlig medicinsk kompetens hos primärvårdens personal bör den distriktsläkare som har anvaret för uppgifter inom hälsooch sjukvården för kvinnor vara antingen läkare med fullgjord vidareutbildning inom gynekologi/obstetrik eller läkare med vidareutbildning inom allmänmedicin med vidgad erfarenhet inom verksamhetsområdet. I vidareutbildningen till specialist i allmänmedicin ingår fyra månaders tjänstgöring inom kvinnosjukdomar och förlossningar. Tillgången på läkare med fullgjord vidareutbildning inom gynekologi/ obstetrik gör det möjligt för ett betydande antal av dem att arbeta inom primärvården. Jag anser att det är angeläget att den resurs och kompetens som gynekologerna representerar tillvaratas på bästa sätt. De kvinnor som så önskar bör ha möjlighet att få konsultera en gynekolog utan att först behöva gå till en allmänläkare. Jag räknar alltså med att erforderlig specialistkompetens kommer att finnas inom primärvården. Socialstyrelsen följer utvecklingen kontinuerligt. Även jag avser att noga följa vad som sker och finner därför ingen anledning att nu vidta någon åtgärd.

Herr talman! Tack för svaret, fru Sigurdsen. Det är bra att vi har någorlunda samma uppfattning. Patienten skall själv välja sin doktor, vare sig det är en specialist eller en allmänläkare. Kvinnor skall kunna konsultera en gynekolog utan omvägar via en allmänläkare. Alla sakskäl finns på vår sida: 1. Sjukvårdsresurserna kommer att utnyttjas effektivare. Gynekologerna i öppen vård kan klara av de flesta gynekologiska problem direkt. Det kan i många av fallen inte allmänläkarna, utan de måste remittera patienterna vidare till specialister. Glöm inte att patienten mycket väl själv vet vart hon skall gå ifall hon råkar få gynekologiska besvär. 2. Det fordras ofta stort kunnande för att fastställa om en åkomma är banal eller inte. Det är t.ex. viktigt att underlivsinfektioner botas snabbt för att undvika framtida komplikationer, bl.a. sterilitet. 3. Det är väsentligt med tidig diagnos när det gäller cancer. Specialister ger faktiskt större trygghet. Fyra månaders gynekologi/obstetrik ger inte samma kunskaper som en specialistutbildning på fyra år. 4. Mödraoch barnavården har haft en föredömlig uppbyggnad i Sverige. Detta vittnar låga siffror gällande förlossningskomplikationer och spädbarnsdödlighet om. Gynekologerna har tillsammans med barnläkarna byggt upp den goda vården. Det är beklämmande om den skall äventyras. En gediget utbildad specialistläkare har betydligt större möjligheter att både bota den specifika sjukdomen och med mänsklighet hjälpa patienten med eventuella samlevnadsproblem. En kortare och mer splittrad utbildning ger faktiskt både sämre kunskaper inom en specialitet och för helheten. Vetenskapliga belägg om den ”samhällsorienterade medicinens” botande effekter saknas. Men det är landstingspolitikerna som bestämmer, inte sjukvårdsministern, så har vi ju fått höra. Det finns en enkel utväg: låt sjukförsäkringen följa patienten precis som den gjorde före Dagmarreformen. Då hade patienten beslutanderätt och valfrihet. Socialiseringen av våra sjukförsäkringar — de är ju numera skatter och inte försäkringar — har gett landstingspolitikerna alltför stora möjligheter att diktera patienternas behov. Samtidigt får de möjligheter att försämra kvaliteten på den medicinska vården. Så kommer t.ex. att ske i Malmö, där det inte skall finnas valfrihet och, enligt vad jag har hört, också i Östergötlands läns landsting. Det finns även många andra ställen där detta gäller. Kvalitetsförsämring hör faktiskt samman med politisering. Det har vi redan sett på skolans område. Skall samma sak drabba sjuka?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det borde inte behövas så mycket livserfarenhet för att ha klart för sig att förutsättningarna för god vård och rätt behandling inom sjukvården bygger på att vi har välutbildad personal att vända oss till och att vi som är vårdsökande känner förtroende för bl.a. de läkare vi besöker. Dessa grundläggande regler tycks dock ha gått en hel del politiker helt förbi, och detta faktum är anledningen till dagens debatt. Det är därför bra att anslaget i statsrådets svar är hoppingivande. Jag tror inte någon av oss som ställt frågor till statsrådet är negativ till allmänläkarna eller ifrågasätter deras kompetens och deras möjlighet att ge patienterna en god behandling. Det är bara så att gynekologerna är bättre utbildade inom sitt område — de har erfarenhet, och de har den lyhördhet som behövs. Det är därför vi kvinnor i så stor utsträckning som möjligt väljer att söka en gynekolog vid underlivssjukdomar eller besvär som vi kan ha som kvinnor. 200 kvinnor i timmen kommer fram till växeln var och en av de fem timmar per vecka gynekologerna vid läkarhuset i Göteborg har telefonmottagning. Man kan alltid vifta bort sådana här siffror, men jag anser att detta visar att det finns ett behov. De kvinnor som söker vet att hos den specialutbildade läkaren finner man den lyhördhet och sakkunskap som är ett måste för att kunna finna felen och ge den vård som behövs. Om vi inte tillbakavisar de idéer som finns i vissa landsting kommer vi att äventyra vården för många kvinnor. Det är tveksamt om den utveckling statsrådet redovisar i sitt svar är så mycket mer acceptabel. Förutsättningarna att sålla ut riskgraviditeter blir mycket sämre. Vi vet att anledningen till många besvär som kanske inte är direkt knutna till sjukdomstillstånd inte kommer att kunna spåras och kartläggas. Det är dock bra att statsrådet inte menar att det skall behövas remiss för att söka gynekolog, men hur blir det med möjligheterna att få gynekolog om Dagmarförslaget slår igenom? Inte kan en allmänläkare, som skall syssla med helheten, som man så storstilat uttryckt det i debatten, fånga de små knepiga idéer som kan vara en del av bakgrunden till besvär eller sjukdom. Detta är ett stort område, som omfattar allt från graviditeter, barnlöshet, sexoch samlevnadsproblem, problem vid menstruation och övergångsbesvär till olika sjukdomstillstånd. Det är ett kraftigt ställningstagande från statsrådet vi måste få här i kammaren i dag.

Herr talman! Också jag tackar statsrådet för svaret. Med anledning av den offentliga diskussionen vill jag säga till några av landets läkare: Sluta att använda människors rädsla för att uppnå skråmässiga fördelar! Sluta att med partsintressen som grund försöka styra den framtida sjukvårdspolitiska inriktningen — för det är vad som ursprungligen förorsakade denna debatt. I våras gällde det barnläkarna. Jag misstänker att snart följer långvård, öron, ögon osv. Sedan vill jag säga till oroliga kvinnor runt om i landet: Naturligtvis skall gynekologisk expertis finnas för varje kvinna som har behov av detta — också i framtiden och utan remiss. Huvudtanken för det framtida stora hälsooch sjukvårdsarbetet har sitt ursprung i HS-90. Dess grundläggande utgångspunkt är att samhällsförhållanden och livsstil är grunden för ohälsa. Hälsoproblem måste därför ses och åtgärdas utifrån ett bredare perspektiv än det traditionella. Detta gäller inte minst kvinnosjukdomar som nära sammanhänger med kvinnors psykosociala omgivning. För att effektivt angripa dessa problem räcker inte de gamla specialiteterna till. Detta har både riksdagen och utbildningsanordnare insett och slagit fast. Den reformerade läkarutbildning som statsrådet nämner är ett praktiskt exempel på detta. Denna nya utbildning, parad med fortbildning, kliniktjänstgöring och auskultation har naturligtvis ett syfte, nämligen att göra allmänläkarna ännu bättre när det gäller att ta ett förstahandsansvar också för kvinnors hälsa. I många regioner i landet fungerar detta redan i dag — oftast alldeles utmärkt. Här är allmänläkaren den nödvändiga spjutspetsen för en förbättrad folkhälsa. Att då få höra i den allmänna debatten att kvinnors kroppar inte får bli offer för en flummig allmänläkaridé är ett hån mot den grundtanke som framtidens hälsooch sjukvård vilar på. När vi i utskott och kammare senast diskuterade denna fråga var samtliga partier som finns representerade i debatten här i dag överens om att inte låsa fast vissa specialiteter inom primärvården. Man kan ställa sig frågan: Varifrån stammar den försåtliga kampanjen mot den reformerade hälsooch sjukvården? Som jag ser det härrör den bl.a. från konservativa intressen som vill riva upp Dagmarreformen och från partsföreträdare som, vilket i och för sig är begripligt, värnar om sina arbeten. Men hälsooch sjukvården är för viktig för att styras av sådana trånga hänsyn. Kvinnors oro för sin hälsa skall mötas med kunskap och sakargument. Jag är för min del övertygad om att en modern sjukvårdssyn sådan den kommer att förverkligas i den nya allmänläkarrollen i samverkan med den gynekologiska specialiteten är det som i framtiden bäst kan ge oss kvinnor den uppmärksamhet vi så länge fått vänta på.

Herr talman! Vi kvinnor skall ha rätt att välja läkare. Vill vi gå till en gynekolog skall vi ha rätt och möjlighet till det. Jag ber att få tacka statsrådet för det positiva svar som hon har gett. Det var ett rejält och bra svar, och jag är glad att Gertrud Sigurdsen lyssnar på kvinnorna och ställer upp för kvinnors behov och kvinnors rätt till specialistvård. När det finns tillgång till gynekologspecialister väljer kvinnorna själva rätt vårdnivå — det finns det undersökningar som visar. Valfrihet för kvinnorna när det gäller att välja läkare förutsätter att vi har möjligheter att välja, dvs. att det finns tillgång till gynekologer i primärvården. Då måste kravet ställas på landstingen att de inrättar gynekologtjänster i den öppna vården. Det är landstingen som, det vet vi, planerar och beslutar — men det är viktigt att vi kvinnor ställer krav på landstingen. Det grundläggande kravet är att landstingen i sin sjukvårdsplanering skall följa socialstyrelsens anvisningar. Dessa anvisningar är klara och entydiga. Chefen för socialstyrelsens hälsooch sjukvårdsavdelning, docent Viking Falk, sade nyligen i en intervju: Om allmänläkarna står för mödravården kommer kvinnornas säkerhet att bli lidande. Detta får naturligtvis inte ske. Det är nödvändigt att kvinnor får rätt vård och att vården sätts in i rätt tid. De sjukaste patienterna inom obstetrikgynekologi har faktiskt oftast fått en avancerad sjukdom på grund av försenad diagnos. Det finns verkligen anledning att begrunda detta. Det säger en hel del om behovet av specialistvård. En undersökning 1982 från norra sjukvårdsregionen visar att ovarialcancer, som är den vanligaste gynekologiska cancern hos kvinnor, ger så okarakteristiska symtom att 60 26 av de patienter som ingick i undersökningen först sökte allmänläkare eller liknande. Därmed diagnosticerades sjukdomen på ett senare stadium än som hade varit fallet om patienterna haft tillgång till specialist redan i det första skedet. Det finns anledning att understryka att detta inte innebär något som helst misstroende mot allmänläkarna. Jag är övertygad om att vi kvinnor har stort förtroende för allmänläkarna. Vi upplever det tryggt att gå till dem med olika krämpor. Många allmänläkare har också gjort goda insatser ute i regionerna när det gällt speciella kvinnosjukdomar. De kvinnor som finner trygghet i att gå till allmänläkarna skall naturligtvis få göra det, men landstingens planering måste utgå från socialstyrelsens anvisningar. Till sist vill jag be att få återkomma i debatten för att bemöta Margareta Winbergs uttalande.
Det tillåts inte eftersom detta är en frågestund. Debatten får då föras bara mellan frågeställarna och statsrådet.

Herr talman! Låt mig först säga att jag instämmer i det som både Margareta Winberg och Gunnel Jonäng sade om betydelsen av den roll allmänläkarna spelar inom primärvården. De är oersättliga för primärvårdens utbyggnad. Det tycker jag vi kan vara överens om. Jag noterar också att alla debattörer tycks vara överens om att kvinnorna skall ha valfrihet och rätt att välja att gå till en gynekolog om de så önskar. Både Margit Gennser och Kerstin Ekman tar upp Dagmarpropositionen och dess förslag i det här sammanhanget, och det har jag svårt att förstå. Hur landstingen organiserar läkarbesättningen på sina vårdcentraler har ju föga att göra med Dagmarpropositionen. Förslagen kan möjligen diskuteras när landstingen skall förhandla med de fritidspraktiker som är gynekologer. Margit Gennser säger att det inte finns någon valfrihet i Malmö, men mig veterligt har inget landsting ännu slutfört de förhandlingar som är en konsekvens av Dagmarpropositionen. Låt oss vänta tills förhandlingarna är klara. Då får vi se hur man organiserar den här vården. Jag noterar emellertid med tacksamhet att vi är överens i sakfrågan.
Herr talman! Förhandlingarna i Malmö är visserligen inte slutförda, men vi vet redan att en hel del fritidspraktiker och även många praktiker som har för lågt timantal kommer att försvinna. Vi vet också att många tiotusental vårdtimmar kommer att äventyras. Samtidigt har en klar politisk vilja uttryckts för att bygga primärvården på allmänläkare — jag är fortfarande kommunalpolitiker i Malmö, så jag vet att det förhåller sig så. Jag kommer nu att bli något personlig. Jag tillhör dem som fått en livshotande sjukdom. Jag har nämligen haft cancer två gånger. Mot den bakgrunden skulle jag vilja säga att jag tycker att vi politiker skall vara ytterst försiktiga när vi talar om konservatism, ”flum”, skråanda osv. När man blir svårt sjuk är det oerhört viktigt att man får välja vilken läkare man vill gå till. Alla har kanske inte varit i den situationen, men jag skulle vilja säga: Tänk efter en gång till! Jag antar att det är bristande fantasi som är orsaken till att man gör alltför politiserade uttalanden om djupt mänskliga problem.
Herr talman! Även jag påpekade att det är viktigt att vi har skickliga allmänläkare, att de är en tillgång och att vi skall känna förtroende för dem. Jag tror emellertid inte att man kan diskutera den här frågan utan att komma in på Dagmarförslaget, som ju just inskränker valfriheten och möjligheterna för kvinnor att välja gynekologer, om de skulle vilja det. Den bild av framtiden som skissas här i kammaren verkar underbar, men jag tror att man måste ta med valfriheten i resonemanget. Man kan inte bara bestämma från statsmakternas sida att om vi har det på det här sättet så är vården god och hur människorna uppfattar den har ingen betydelse.
Herr talman! Precis som statsrådet sade är vi överens om att självfallet ingen kvinna skall tvingas till en vårdnivå som hon inte själv accepterar. Men min utgångspunkt är att med den satsning som vi nu gör i landet, bl.a. på grundval av de politiska beslut som vi i mycket stor enighet har fattat i denna kammare, kommer en högre kompetens att finnas hos allmänläkarna. Det är min förhoppning och tro att kvinnorna då kommer att ha större förtroende för allmänläkarna, så att de väljer att låta dem ta förstahandsansvar också för kvinnors hälsa.
Herr talman! Dagmarförslaget innebär, som jag ser det, bättre möjligheter för de sämst ställda regionerna att få tillgång även till specialisttjänster. Det innebär att landstingspolitikerna får pengar att prioritera med. Det har visat sig att behovet av läkarvård inom gynekologi och mödrahälsovård för kvinnor upp till 55 år är lika stort som behovet av vård inom alla Övriga specialistområden tillsammans. Om det finns specialister i primärvården som kvinnor kan vända sig till direkt, tycker jag att det är ett mer rationellt utnyttjande av vårdresurserna, än om man först skall gå till en allmänläkare och av denne remitteras till en gynekolog. Jag tycker att det är bra att gynekologerna har gått ut med denna information om risken för att vi inte kommer att ha tillgång till gynekologisk vård i framtiden. Det är naturligtvis väldigt angeläget att kvinnor nu också ställer upp och visar på behoven och formulerar sina krav på landstingen och politikerna där.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat säga till Margit Gennser, när hon så kategoriskt påstår att så och så många läkare i Malmö kommer att försvinna, att några förhandlingar, såvitt jag vet, ännu inte har slutförts. Jag har i dag uppvaktats av företrädare för läkarföreningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har uttryckt oro inför tidsperspektivet, att allt inte skall vara klart till den 1 januari. Men ännu föreligger alltså inga beslut om några indragna läkartjänster, Margit Gennser.
Herr talman! Jag sade inte att det fanns beslut. Jag sade att det fanns klara politiska indikationer på att man ville ”strypa” fritidspraktikerna. Det är möjligt att den här debatten får effekt — det hoppas jag sannerligen, för det var därför jag ställde till med den — så att våra landstingspolitiker och vad gäller Malmö våra kommunalpolitiker tänker om. I så fall har vi gjort nytta i dag.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om jag vill medverka till att personliga uppgifter om patienters sociala och psykiska situation inte tas med i dataregister hos landstingen. Bakgrunden till frågan är att ett landsting har utarbetat förslag om dataregistrering för planeringsoch forskningsändamål rörande alla patienter som kontaktar landstingets öppna vård för psykiska besvär. Låt mig inledningsvis konstatera att jag tidigare i år i kammaren lämnat en utförlig redogörelse för landstingens patientdatabaser framför allt ur integritetssynpunkt. Nu liksom då kan jag konstatera följande. Landstingen har fr.o.m. år 1984 åtagit sig att inrätta s.k. patientdatabaser med ett visst minimiinnehåll avseende den slutna vården. Patientdatabaserna är bl.a. avsedda att förbättra planeringen av hälsooch sjukvården i landet. Patientdatabaserna — liksom andra individbaserade dataregister som landstingen inrättar — är personregister enligt datalagens bestämmelser och därmed ställda under datainspektionens tillsyn. Uppgifterna i patientdatabaser inom hälsooch sjukvården omfattas av sekretesslagens bestämmelser på samma sätt som andra uppgifter inom detta område, t.ex. uppgifter i journaler. Sekretessen inom hälsooch sjukvården är sträng jämfört med många andra områden. Den innebär att uppgifter om en patient i princip inte får lämnas ut om det inte står klart att det kan ske utan att patienten eller en nära anhörig lider men. Det ankommer på de myndigheter som lämnar ut uppgifter om patienter eller som inrättar och för dataregister att se till att dataoch sekretesslagstiftningens bestämmelser efterlevs. Jag vill här än en gång starkt understryka vikten av att skyddet för patienternas integritet säkerställs i de här sammanhangen. Samtidigt vill jag också betona betydelsen av att landstingen — med beaktande av dessa hänsyn — kan få utnyttja de möjligheter som dataregistrering erbjuder för planering och utveckling av såväl förebyggande som vårdande insatser. Jag kan avslutningsvis nämna att en statlig utredning — journalutredningen — under hösten till mig överlämnat ett betänkande med förslag till en samlad lagreglering av frågor som rör patientjournaler. Lagens bestämmelser föreslås gälla patientuppgifter oavsett om de står i konventionella journaler eller återfinns i ett dataregister. Utredningens förslag syftar bl.a. till att på olika sätt stärka patienternas integritetsskydd, bl.a. genom att rutiner införs i vården som underlättar tillämpningen av sekretesslagens bestämmelser. Betänkandet bereds f. n. inom regeringskansliet. Avsikten är att en proposition i bl.a. detta ämne skall överlämnas till riksdagen under våren 1985.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bakgrunden till min fråga är att, precis som sjukvårdsministern nyss har sagt, landstinget i Västmanlands län låtit utarbeta förslag om upprättande av dataregister över öppenvårdens samtliga psykpatienters sociala och psykiska situation. Jag vill i detta sammanhang framhålla följande. Enligt delbeslut i landstinget skall ett register upprättas, med start redan nästa år. Syftet med registret är att få ett underlag för planeringen av den framtida psykvården, och man avser att använda uppgifterna i samband med olika forskningsprojekt. När det gäller själva sakfrågorna bör sjukvårdsministern och jag kunna vara överens om att någon form av statistik behövs för att man på ett någorlunda tillfredsställande sätt skall kunna planera vårdinsatserna även på detta område. Men enligt min uppfattning är frågan om hur detta underlag tas fram en mycket känslig fråga. Ytterst gäller det, som jag ser saken, hur patienterna registreras och hur de skall kunna skyddas mot insyn som kan anses vara obehörig. Förslaget om registrering av psykpatienter har mött skarp kritik, inte bara från patienter och deras anhöriga utan även från personalen inom sjukvården. Enligt många människors mening innebär ett register över öppenvårdens samtliga psykpatienters sociala och psykiska situation ett allvarligt ingrepp i den enskilda människans integritet. Frågan gäller egentligen: Hur långt är samhället och vi politiker beredda att gå när det gäller riskerna för att enskilda människors liv och leverne med den hypermoderna teknikens hjälp kan redovisas på data? Var går gränsen för hur fri och oregistrerad den enskilde medborgaren kan ha rätt att känna sig? Det är vad frågan gäller, och i det avseendet vill jag ställa en följdfråga: Hur långt är vi politiker beredda att gå? Enligt min mening bör dataregister av det slag och det innehåll som det här är fråga om ge oss en allvarlig tankeställare. Som politiker bör vi ställa frågan: Är inte den enskilde individens integritet i allvarlig fara om vi accepterar lagring av känsliga uppgifter med motiveringen att effektivitetssamhället kräver detta? inte sjukvårdsministern alls orolig över vart det kan bära hän med den enskilde patientens personliga integritet vid ett registreringsförfarande av det slag som vi diskuterar?
Herr talman! Jag har i mitt svar betonat att det är viktigt att skyddet för patienternas integritet är säkerställt i sådana här sammanhang. Jag har också sagt att den journalutredning som avlämnat sitt betänkande har kommit med ett förslag till samlad lagreglering. Jag tycker att den här frågan är viktig oavsett om det gäller databaserade uppgifter eller om det gäller de traditionella patientjournalerna. Vi glömmer egentligen bort ibland att det även finns traditionella patientjournaler som kan komma på avvägar. Denna fråga är naturligtvis lika viktig oavsett vilket system vi har, och jag tror inte att farorna är större om vi har patientdatabaser än om vi har konventionella journaler. Jag håller helt med om att det är viktigt att sekretessen är säkerställd då det gäller patienterna.
Herr talman! Om inte statsrådet är nämnvärt oroad över utvecklingen, är det andra som är det. Det gäller inte bara stora grupper av människor, utan jag har också i min hand en rapport som datainspektionen avlämnade så sent som i går, där man säger att man är djupt oroad över utvecklingen när det gäller att använda sig av datainformation. Man angriper där den samkörningsteknik som har utvecklats på området, och det finns inget som säger att sjukvårdens datauppgifter på något sätt skulle vara nämnvärt mer skyddade än övriga datauppgifter. Jag vill peka på några grupper av människor som datainspektionen säger kan komma i farozonen och där information som normalt inte borde komma till allmänhetens kännedom har utnyttjats.

Man har alltså lyckats komma förbi det hela. Därför är jag, sjukvårdsministern, oroad över att det inte finns hundraprocentig garanti för att något motsvarande inte kan inträffa på sjukvårdens område.
Herr talman! Det är klart att man aldrig kan få hundraprocentig säkerhet. Men jag förstår om människor är oroade, och jag förstår också om de många gånger kan vara oroade på grund av att de är felinformerade. Jag vill påpeka att samkörning av databaser måste vara godkänd av datainspektionen. Det är inte heller alla sammanställningar och undersökningar som är individbaserade — det är ju där som man i så fall kan känna oro. Jag är lika angelägen som frågeställaren om att sekretessen verkligen blir sådan att patienterna är skyddade. Vi skall naturligtvis på alla sätt försöka se till att det kommer att bli så. Som jag sagt kommer journalutredningen med ytterligare förslag om hur lagstiftningen kan stramas upp ytterligare.
Herr talman! Det hjälper inte att vi försöker känna oss övertygade om att skyddet finns — att den enskilda människan inte kommer i kläm utan kan känna sig trygg. När fall efter fall visar att det inte är så, då har vi anledning att vara oroade över utvecklingen. Det är inte bara jag som känner oro på det här området, utan det är många människor i det här landet som känner oro över utvecklingen. När man går in på så känsliga områden som psykvården tror jag att vi allvarligt måste ställa frågan: Har vi nått den gräns där vi måste säga nej till en vidare utveckling härvidlag?